Herr talman! Jonas Jacobsson Gjörtler har ställt följande frågor till mig: Varför har regeringen valt att plocka in en tillförordnad generaldirektör utifrån i stället för att använda den ställföreträdande generaldirektör som fanns på plats och som är tänkt att gå in just i en sådan här situation? Innebär regeringens agerande i den här processen att statsrådet och regeringen förväntar sig att se förändringar i hur Livsmedelsverket arbetar och i så fall på vilket sätt? Har statsrådet och regeringen på något sätt - till exempel i skriftlig eller muntlig instruktion - ändrat myndighetens uppdrag, inriktning eller arbetssätt och i så fall på vilket sätt? När det gäller den första frågan kommer regeringen nu att inleda arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för Livsmedelsverket. Under perioden fram till dess att en sådan finns på plats är det angeläget att myndigheten har en ledning som är anpassad för att kunna driva det omfattande arbetet framåt inom livsmedelsområdet. En tillförordnad generaldirektör ger enligt min mening bäst förutsättningar för att detta ska kunna ske. Regeringen avser inte att göra ändringar i Livsmedelsverkets arbete och har inte heller ändrat myndighetens uppdrag, inriktning eller arbetssätt. Livsmedelsverket har ett viktigt uppdrag, och regeringen har fortsatt förtroende för att myndigheten genomför sitt uppdrag enligt nuvarande instruktion.

Herr talman! Tack, landsbygdsministern, för svaret! Jag vill börja med att säga att det självklart är så att regeringen har utnämningsmakten här, och man kan naturligtvis välja att byta generaldirektör om man vill. Just den delen har jag egentligen inga synpunkter på. Det jag uppfattar som lite avvikande i detta handlar mer om processen, hur det här har gått till och det sätt som man har valt för att hitta en tillfällig lösning tills man får en ny generaldirektör på plats. Det är nämligen så att det finns en ställföreträdande generaldirektör på plats, här som i andra myndigheter, som i normalfallet borde vara den som går in i ett sådant här läge. Men i stället för att använda den personen har regeringen alltså valt att rekrytera en tillförordnad generaldirektör utifrån, i det här fallet från Forum Syd. Då måste jag ändå fråga statsrådet: Är det vanligt att man gör så här, det vill säga att man plockar in en tillförordnad generaldirektör utifrån i stället för att använda den ställföreträdande generaldirektören som finns på plats? Vad menar statsrådet i så fall är syftet med att över huvud taget ha ställföreträdande generaldirektörer om de ändå inte ska användas för att ersätta en generaldirektör när vederbörande av något skäl inte längre kan fullfölja eller fortsätta sitt uppdrag? Ministern skriver i sitt svar att regeringen nu kommer att inleda arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för Livsmedelsverket. Det är bra. Jag tror att det är utmärkt. Det är väldigt angeläget att en viktig myndighet som Livsmedelsverket så snabbt som möjligt får en fungerande ordning och en tydlig och långsiktigt inriktad ledning. Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsministern: Hur kommer denna rekryteringsprocess att se ut? Kommer det att ske i ett öppet förfarande med möjlighet för flera personer att söka? När tänker landsbygdsministern att tjänsten ska vara tillsatt? Slutligen vill jag fråga vilken profil man söker på den här personen.

Fru talman! Innan kammaren ajournerades ställde Jonas Jacobsson Gjörtler ett antal frågor om rekryteringsprocessen gällande den nya generaldirektören på Livsmedelsverket. Jag ska försöka svara på följdfrågorna. Den första frågan gällde om processen kommer att vara öppen. Mitt svar på den frågan är ja. Annons kommer att gå ut offentligt, och därefter följer ett ansökningsförfarande som hanteras i sedvanlig ordning av Regeringskansliet. Den andra frågan gällde profilen på den nya generaldirektören. Mitt svar på den frågan är att kravprofilen tas fram på Regeringskansliet på sedvanligt sätt. Den kommer också att förankras av berörda på Regeringskansliet. Den tredje frågan gällde när generaldirektören ska tillsättas. Mitt svar på den frågan är givetvis snarast möjligt efter avslutad process. Dock vet vi att rekrytering av generaldirektörer kan dra ut på tiden. Det har vi erfarenhet av. Men under den tiden har regeringen försökt säkerställa att det finns en väl fungerande ledning på plats och att myndigheten fortsättningsvis driver sin verksamhet enligt gällande instruktion. Jag hoppas att Jonas Jacobsson Gjörtler med detta har fått svar på frågorna i interpellationen och även på följdfrågorna.

Fru talman! Tack, landsbygdsministern, för svaret! Det låter positivt att det kommer att vara en öppen process och att kravprofilen arbetas fram i vederbörlig ordning. Allt detta låter bra. Jag tolkar det som att utnämningen inte redan är klar, det vill säga att regeringen inte på förhand har bestämt sig för vem som ska tillsättas utan att det verkligen är fråga om en öppen process. Det gläder mig, och jag tackar igen för svaret. Jag ställde lite tidigare i mitt anförande en fråga som jag inte fick svar på. Min fråga gällde att en tillförordnad generaldirektör plockas in utifrån i stället för att använda ställföreträdaren. Menar landsbygdsministern att det är vanligt att göra så? Vad är i så fall syftet med att alls ha en ställföreträdande generaldirektör, om man ändå inte tänker använda denne i ett sådant läge? Jag tänkte inte säga något mer om den delen. Det är självklart viktigt vilka som leder våra myndigheter. Men en annan sak som också är viktig är vilket uppdrag myndigheten har. Även här vill jag tacka landsbygdsministern för ett tydligt besked i hans interpellationssvar, nämligen att regeringen inte har ändrat eller avser att ändra Livsmedelsverkets uppdrag, inriktning eller arbetssätt. Det är viktigt att hålla fast vid den linjen, anser jag. De förändringar som har skett när det gäller Livsmedelsverkets förhållningssätt och arbetsmetod gentemot livsmedelsbranschen i form av mer dialog och en strävan att arbeta mer konstruktivt än tidigare är viktigt. Det finns ett antal bra exempel på hur det har fungerat väl under senare tid, till exempel Förenklingsresan livsmedelsindustrin. Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket och Tillväxtverket jobbar för att bättre förstå, förenkla och förbättra företagarnas vardag. Syftet är att åstadkomma tillväxt, utveckling och export. Därför vore det olyckligt om regeringen skulle hamna i ett läge där ett ledningsskifte innebär att myndigheten återgår till en annan ordning med mer hårdför myndighetsaktivism. Vi ska inte behöva hamna där. Det gläder mig mycket att landsbygdsministern därför är tydlig i sitt svar. Inte minst arbetet med livsmedelsstrategin brukar regeringen lyfta fram som viktigt. Då vore det olyckligt om Livsmedelsverket plötsligt ändrar förhållningssätt och i slutändan kommer att motverka eller i varje fall inte bidra till eller medverka konstruktivt till ökad tillväxt och export inom livsmedelsbranschen. Det är viktigt. Jag uppfattar att även landsbygdsministern tycker att det är viktigt. Jag vill för säkerhets skull fråga landsbygdsministern om han är beredd att lova och på vilket sätt han i så fall är beredd att följa upp och kontrollera att uppdrag, inriktning och arbetssätt för Livsmedelsverket verkligen ligger fast framöver.

Fru talman! Livsmedelsverket har många viktiga uppdrag. Ett av de uppdragen som Jonas Jacobsson Gjörtler berör är hur man agerar gentemot de företag som finns på området. Det arbete som pågår i fråga om förenkling tillsammans med Jordbruksverket och Tillväxtverket är viktigt. Regeringen har inga ambitioner att förändra instruktionerna på det området. Tillsättningen av en tillförordnad generaldirektör har ingenting att göra med en förändring av uppdraget till myndigheten. Vi kommer att följa upp verksamheten. Regeringen följer kontinuerligt upp myndigheternas verksamhet. Jag känner mig trygg med den externa rekryteringen. Det är fråga om en person som har åtta år i verket som avdelningschef och därför är väl förtrogen med verksamheten. Jag är övertygad om att den tillfälliga lösningen tills det finns en ordinarie generaldirektör på plats kommer att vara alldeles utmärkt. Jag tackar för debatten.